Fru talman! Johan Andersson har frågat arbetsmarknadsminister Hillevi Engström vilken beredskap ministern och den svenska regeringen har för att vi ska undvika att tredjelandsmedborgare luras till Sverige även kommande sommar med fagra löften om goda förtjänster. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet genomfört en reform som ger goda förutsättningar för att tillgodose den svenska arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Om Sverige ska stå sig väl i den internationella konkurrensen om arbetskraft behöver vi ett regelverk som gör det attraktivt för arbetskraftsinvandrare att välja just Sverige. Arbetstagare ska ha rimliga arbetsvillkor, oavsett ursprung. Det är oacceptabelt att enskilda arbetsgivare eller uppdragsgivare inte följer lagar och regler utan utnyttjar arbetstagare. Kontrollen av arbetsvillkoren för arbetskraftsinvandrare i Sverige är uppdelad mellan flera aktörer. Migrationsverket svarar för de kontroller av anställningsvillkor som görs inför tillståndsgivningen. Tillsynen över arbetsmiljö och arbetstidslagstiftning utövas av Arbetsmiljöverket. Övriga arbetsvillkor hanteras i sin tur inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen, där arbetsmarknadens parter kommer överens om vilka villkor som ska gälla och övervakar att dessa följs. Slutligen, om det förekommer brottslighet är det en fråga för rättsväsendet. Den 11 april 2013 gav regeringen ett uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att samordna och stärka samverkan mellan alla aktörer när det gäller alla former av människohandel. Uppdraget skapar bättre förutsättningar för att möta utmaningar med bärplockare som riskerar att fara illa i Sverige. I dagens system för arbetskraftsinvandring ska en arbetsgivare som vill rekrytera en tredjelandsmedborgare skriftligen intyga dels att de uppgifter som lämnats till Migrationsverket i ansökningsprocessen är riktiga, dels att sökanden har informerats om samtliga anställningsvillkor. Den som medvetet lämnar oriktiga uppgifter i samband med en ansökan om arbetstillstånd kan dömas till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader. Migrationsverket arbetar aktivt med att motverka missbruk av reglerna och införde redan inför sommaren 2011 skärpta kontroller i tillståndsärenden som gäller bärbranschen. Det innebär bland annat att den som vill anställa en tredjelandsmedborgare ska visa att man har ekonomiska förutsättningar att rekrytera arbetskraftsinvandrare för att plocka bär i Sverige. Migrationsverket kräver numera bland annat att arbetsgivaren kan redovisa hur företaget klarar av att betala erbjuden lön, även när det är ont om bär. Dessa åtgärder innebär att det finns goda förutsättningar för att upptäcka och utreda misstänkt missbruk. Enligt Migrationsverket har de skärpta kontrollerna också gett resultat. Det är viktigt att arbetstillstånd beviljas på riktig grund och att skenanställningar och oseriösa arbetsgivare så långt som möjligt upptäcks innan ett tillstånd beviljas. Regeringen avser att återkomma med förslag till ändringar för att motverka missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och förhindra utnyttjande av arbetstagare samt ge Migrationsverket verktyg att använda när det upptäcks att reglerna inte följs eller kringgås. Det är mycket viktigt att arbetskraftsinvandringen till Sverige fungerar väl, och regeringen arbetar aktivt för att säkerställa detta.
Fru talman! Tack statsrådet för svaret! Jag har några frågor med anledning av svaret. Först och främst vill jag säga att jag tycker att det ändå känns tryggt att man har tagit den här frågan på allvar från regeringens sida, även om jag kan tycka att man kanske kunde ha gått något längre i vissa delar. Vi har de senaste åren varje sommar mötts av braskande rubriker om människor från tredjeland som har lurats till Sverige med oseriösa erbjudanden utan att sedan kunna få ta del av den möjlighet som har varit. Det där tycker jag är illavarslande av flera skäl. Dels är Sverige ett humant land och bör naturligtvis vara det även när det gäller utländsk arbetskraft som kommer hit och jobbar. Dels bör vi naturligtvis se till att vi har en sådan lagstiftning som förhindrar missbruk. Vi socialdemokrater är naturligtvis för en öppen arbetskraftsinvandring i den här delen. Vi tycker att det är bra att människor har möjlighet att komma till Sverige, men man måste naturligtvis också ha bra villkor. Det var i går en debatt i kammaren om genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare. Vi socialdemokrater hade lagt fram förslag till kompletteringar när det gäller hur minimilön ska hanteras. När det gäller det förslag som nu har antagits i lagstiftningen anser vi att vissa delar ska gå längre. Det avtal som ligger till grund för Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd måste göras rättsligt bindande på miniminivå så att det blir möjligt att följa upp tillstånden. Det händer emellanåt att det finns oseriösa arbetsgivare. Det finns företag som tidigare år har lurat hit gästarbetare. Vi tycker därför att det är viktigt att det är möjligt att vandelspröva arbetsgivare så att kända fuskare och skattesmitare som har brutit mot regler tidigare kan stoppas. Migrationsverket måste också få i uppdrag att kontrollera att de villkor som uppgetts verkligen följs och att människor får anständiga arbetsvillkor. Det är en i allra högsta grad viktig fråga. Företag kan använda sig av fejkade anställningsavtal, villkor, löner, ersättningar och så vidare. Om en arbetstagare hamnar i en sådan situation är det i dag dess värre så att det faller på den enskilde att hantera. Kännbara sanktionsavgifter måste införas för arbetsgivare som bryter mot reglerna. Det är arbetsgivare som ska straffas, inte den anställde som har lurats. Där är regeringen beredd att till viss del gå oss till mötes. Jag vill gärna höra ministerns kommentarer till våra förslag när det bland annat gäller minimilöner kopplade till kollektivavtalade löner och så vidare.
Fru talman! Låt mig börja med att välkomna det Johan Andersson säger, nämligen att det är bra att vi har en samsyn. Det känns extra glädjande att Johan Andersson anser att det är tryggt att regeringen har tagit problemen på allvar för bärplockarnas situation. Det är viktigt att de som kommer till Sverige får de villkor de har blivit utlovade. Det är viktigt att människor får verka i vårt land på sjysta villkor och att de inte utsätts för risken att bli utnyttjade eller exploaterade. Visst är det också sant att det tidigare säsonger har förekommit sådana problem, men vi ser också klara förbättringar. Det beror på att en rad åtgärder för att upptäcka och motverka missbruk har vidtagits. Liksom åren 2011 och 2012 har regeringen också i år uppdragit åt Migrationsverket att särskilt redovisa insatser för att upptäcka missbruk av regler, bland annat förekomsten av skenanställningar. I syfte att ge ytterligare verktyg för Migrationsverket att använda när man upptäcker att reglerna inte efterlevs eller kringgås och arbetstagare därmed riskerar att utnyttjas kommer regeringen att återkomma med förslag på förbättringar av regelverket. Det är för tidigt att uttala sig om detaljerna om det kommande förslaget, men vi kommer att lägga fram ett förslag. När det gäller frågan om bindande anställningserbjudanden, som vi nu diskuterar för andra gången på två dagar i kammaren, är det viktigt att komma ihåg att vi har en ordning i Sverige som bygger på att arbetstagare och arbetsgivare i Sverige förfogar över sitt eget avtal. De är fria att när som helst förhandla om anställningsvillkoren inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen, som vi alla värnar om. Mot den bakgrunden finns det anledning att fråga sig på vilket sätt ett anställningsavtal, till skillnad från ett erbjudande, i ett ärende om arbetstillstånd skulle skydda arbetstagaren från oseriösa arbetsgivare. Jag förstår inte detta. Representanter från Socialdemokraterna återkommer ofta i debatten till förslaget, och jag har aldrig egentligen förstått vad det skulle få för praktisk effekt. Om man med detta menar att en tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige för att arbeta ska ingå bindande anställningsavtal, i den bemärkelsen att avtalet inte kan omförhandlas, måste man fråga sig om det är rätt väg att gå. Det skulle innebära en mycket stor förändring av den svenska modellen. Jag anser, och regeringen anser, att oseriösa arbetsgivares missbruk av regelverket måste motverkas på annat sätt än genom en sådan ingripande förändring av den avtalsfrihet som råder på den svenska arbetsmarknaden. Det finns en påtaglig risk att om man genomför ett sådant förslag att man bygger in en utländsk modell, det vill säga en särbehandling av utländska arbetstagare i den svenska modellen. Vi verkar trots allt ändå vara överens om att de villkoren och de reglerna ska omfatta alla arbetstagare, lika för alla. Det finns en diskrepans, en motsättning, som de som förespråkar ett sådant förslag måste reda ut. Jag tycker inte att jag har fått ett tillfredsställande svar, och därför är detta inte en bra åtgärd. Däremot är det viktigt med en ordning där även arbetstagare från länder utanför EU är fria att omförhandla sina anställningsvillkor, under förutsättning att parterna är överens om detta och att det är förenligt med lagar och gällande kollektivavtal. Det måste stå i centrum för debatten.

Fru talman! Skillnaden i anställningserbjudande och avtal är att avtalet är en mer juridiskt bindande överenskommelse mellan två parter. Avtalet är också förhandlingsbart för arbetstagarparten och även för arbetsgivarorganisationen om det finns en sådan. Vi tycker att avtalet har en annan juridisk bärighet för den enskilde. Vi får återkomma till hur dessa frågor kommer att hanteras framöver. Det känns ändå tryggt att problemen har tagits på allvar. Jag ser fram emot en sommar där vi slipper uppleva dessa braskande rubriker om att människor har lurats till Sverige med oseriösa anställningserbjudanden, inte har fått lön utbetalad och annat. Jag förutsätter, utifrån vad ministern har sagt, att Migrationsverket kommer att följa upp frågorna på ett ambitiöst sätt. Jag ser med spänning fram emot rapporten, som naturligtvis även bör delges riksdagens ledamöter. Det är en fråga som väcker diskussioner. Det känns otidsenligt att Sverige som ett rikt och humant land hamnar i dessa diskussioner med dessa problem. Jag har ett par följdfrågor, och jag förstår att ministern kanske inte vill svara. Ministern hänvisar till uppgörelsen med Miljöpartiet och det som komma skall. När i tiden kan vi se ett förslag? Är det något som vi kommer att få ta ställning till under hösten i kammaren? När kommer det?
Fru talman! Det är bra att vi har diskussionen. Det är utmärkt att vi försöker bringa lite ordning i vad som har varit en fragmentiserad och uppdelad diskussion om anställningsavtal kontra anställningserbjudande. Jag delar inte Johan Anderssons uppfattning om hans syn på den juridiska tyngden när det gäller anställningserbjudande kontra anställningsavtal. Skillnaden mellan oss består i att jag har tittat på vad Arbetsdomstolen har kommit fram till när man har dömt i sådana ärenden. Det anställningserbjudande som ligger till grund för Migrationsverkets tillståndsprövning får anses utgöra ett bindande anbud i förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsdomstolen har i ett avgörande från maj 2012 som rör frågan om ett av två anställningsavtal som har upprättats beaktat vad som har angetts i ett undertecknat anställningserbjudande som har sänts in till Migrationsverket. Arbetsdomstolen påpekar i domen att uppgifter av det slag som är aktuella och som lämnats till myndigheten måste typiskt sett anses tillförlitliga. Både arbetstagaren och andra ska kunna lita på sådana uppgifter. Det juridiska, rättsliga, ställningstagandet som domstolen gör i det här fallet klargör hur vi ska se på frågan om anställningserbjudande och anställningsavtal. Man kan mot bakgrund av domstolens konstaterande därför ifrågasätta varför ett uttryckligt krav på ett giltigt anställningsavtal, till skillnad från ett anställningserbjudande, ska ställas i fråga om arbetstillstånd när det står fritt för parterna att omförhandla anställningsvillkoren under förutsättning att parterna är överens om detta, om det är förenligt med lagar och gällande kollektivavtal, som jag sade i mitt tidigare inlägg. Det är därför jag menar att vi inte får måla upp en bild av någonting som framhålls som en lösning på ett problem, när man enkelt genom att titta hur Arbetsdomstolen har resonerat kan konstatera att det uppenbarligen inte är den enkla lösning som man utgår ifrån. Däremot vill jag komma tillbaka till det som jag sade tidigare, nämligen att jag utgår från att Migrationsverket arbetar aktivt för att motverka missbruk i enlighet med de uppdrag som regeringen har gett. Detta är också regeringens politik. Vad beträffar följdfrågan när vi kommer att presentera förslag kommer vi att göra det när vi är färdiga med de diskussioner som vi har med vår samarbetspartner Miljöpartiet, som vi samverkar med inom ramen för den migrationspolitiska överenskommelsen. Vi kommer när allting är färdigt att presentera förslag och orientera alla som är intresserade av detta.
Fru talman! Tack, statsrådet, för interpellationsdebatten! Jag ser fram emot en sommar med en god skörd av bär i de svenska skogarna, och även odlade sådana, där tredjelandsmedborgare är inne och jobbar på skäliga villkor med goda anställningserbjudanden än så länge och förhoppningsvis anställningsavtal framgent, och att Migrationsverket verkligen följer upp att detta hanteras på ett väldigt bra sätt. Jag ser också fram mot redovisningen från Migrationsverket till riksdagens ledamöter i denna kammare i höst av hur detta har efterlevts. Det är någonting som kommer att uppmärksammas. Vi kommer naturligtvis från Socialdemokraternas sida att fortsätta att följa frågan, för vi tycker att det är en av de viktigaste frågorna på arbetsmarknaden att reglera detta och försöka få ordning och reda. Återigen: Sverige har en väldigt god moral när det gäller arbetsmarknaden generellt, och det är viktigt att det gäller all arbetskraft som finns och jobbar i Sverige, oavsett om man kommer från Sverige, från ett EU-land eller är tredjelandsmedborgare.
Fru talman! Tack så mycket för interpellationen och möjligheten att byta tankar kring detta ämne! Ett öppet och flexibelt system för arbetskraftsinvandring behövs för att möta Sveriges behov av arbetskraft. Det regelverk som vi har kring arbetstillstånd ställer tydliga krav på löner och övriga anställningsvillkor. Migrationsverket har intensifierat sitt arbete för att motverka missbruk, bland annat genom skärpta kontroller inom branscher där det har visat sig förekomma missbruk, till exempel i bärbranschen, och kontroller som enligt verket har haft avsedd effekt. Det finns oseriösa arbetsgivare som är beredda att utnyttja både regler och människor. Det fanns det även före arbetskraftsinvandringsreformen. Det är alltid oacceptabelt. Arbetstagare ska ha lika arbetsvillkor oavsett ursprung. Därför har regeringen och Migrationsverket redan vidtagit en rad åtgärder för att upptäcka och motverka missbruk. Regeringen och Miljöpartiet har också tydligt sagt att vi snart kommer med förslag som ska förhindra att människor utnyttjas. Men inget av våra gemensamma förslag kommer att stänga dörren till Sverige för dem som vill komma hit och arbeta med sjysta villkor. Bärskördens omfattning är inte någonting som ligger direkt inom regeringens domvärjo - det är svårt att påverka. Jag väljer ändå att instämma i interpellantens förhoppning på denna punkt.